Fru talman! Tobias Andersson har frågat mig om jag ämnar skärpa straffen eller vidta andra åtgärder för att motverka en negativ utveckling med vålds och sexualbrott. Regeringen har genomfört ett flertal förändringar i lagstiftningen kring våldsbrott. Exempelvis har straffen skärpts för bland annat grov misshandel, synnerligen grov misshandel, grovt rån och grovt olaga hot. Sedan årsskiftet har också straffet för mord skärpts i syfte att livstidsstraffet ska kunna komma i fråga i betydligt större utsträckning än tidigare. Regeringen har även reformerat sexualbrottslagstiftningen. Sedan 2018 bygger regelverket på frivillighet. Det krävs inte längre att gärningsmannen har använt sig av våld eller hot eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation för att kunna dömas för till exempel våldtäkt. Ett särskilt oaktsamhetsansvar för vissa allvarliga sexualbrott har också införts, och minimistraffet för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn har höjts från fängelse i fyra år till fängelse i fem år. Regeringen fortsätter nu att se över lagstiftningen. I uppdraget till 2020 års sexualbrottsutredning ingår bland annat att se över straffskalorna för sexualbrotten, och inom ramen för regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminalitet utreds bland annat skärpta straff för övergrepp i rättssak, narkotikaförsäljning, brott med kopplingar till kriminella uppgörelser och för dem som involverar unga i kriminalitet. Även frågan om en utökad presumtion för häktning när allvarliga brott, såsom grov misshandel, begås inom ramen för kriminella nätverk utreds. Regeringen bedriver således ett mycket aktivt arbete på det straffrättsliga området. Men det räcker inte. För att komma till rätta med brottsligheten krävs också ett utvecklat förebyggande arbete. Regeringens brottsförebyggande satsning skapar förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt arbete i hela samhället, och inom ramen för 34-punktsprogrammet har regeringen aviserat ytterligare åtgärder. Däribland kan nämnas en satsning på skolor och socialtjänst i socioekonomiskt utsatta områden och ett lagstiftat ansvar för kommunerna att arbeta brottsförebyggande. Det är också ett faktum att de allra flesta sexualbrott begås av män och att de flesta som drabbas av sådana brott är flickor och kvinnor. I arbetet mot mäns våld mot kvinnor är en av målsättningarna ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld. Att motverka sexualbrott är centralt för utvecklingen av våldsförebyggande insatser. Regeringen bedriver ett mycket aktivt arbete på detta område, med bland annat omfattande satsningar på landets tjej och kvinnojourer. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen också att länsstyrelsernas arbete mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel permanentas och att kommunernas återfallsförebyggande insatser mot våld i nära relationer förstärks. De som drabbats av brott måste få hjälp och stöd. Regeringen har genomfört en omfattande satsning på samhällets brottsofferstödjande organisationer. Regeringen har också förbättrat möjligheterna för brottsoffer och vittnen att delta i rättegångar genom videokonferens. I en pågående utredning behandlas även frågor om bland annat skydd av och stöd till vittnen.
Fru talman! Jag håller med Morgan Johansson när han säger "Men det räcker inte" rörande den politik som regeringen bedriver på det straffrättsliga området. Han har också rätt i att det är ett faktum att de allra flesta sexualbrott begås av män, men han valde att stanna där i sin analys i stället för att överväga ifall det finns andra gemensamma nämnare hos många av sexualförbrytarna utöver kön. Det är lite som när TV4 nu i veckan pekade ut specifikt taxichaufförer som överrepresenterade bland sexualförbrytare utan att nämna något ytterligare om vad taxichaufförer tenderar att ha gemensamt utöver att just köra taxi. Morgan Johansson nämner även en del gamla SD-förslag som regeringen har verkat för, men alldeles oavsett lämnar regeringens politik en hel del att önska även om retoriken titt som tätt är både hög och sträng. Jag beskrev i min interpellationstext hur mordet på Tommie Lindh och efterdyningarna av detsamma utgör en ögonblicksbild av Sveriges misslyckade integrations och kriminalpolitik. Den 19-årige Tommie mördades i maj när han försökte skydda en kvinnlig bekant från en hotfull invandrare. Trots att brottets karaktär och historien bakom torde platsa i samtliga medier blev den initiala rapporteringen sparsam i omfång och detaljrikedom. Efterdyningarna präglades i stället av att Tommies påstådda, men av familjen avvisade, politiska åsikter demoniserades. Denna högfärdiga retorik dog dock snabbt ut när förundersökningsprotokollet kom ut, och nu har dom fallit. Den nu dömde är en 23-årig man från Sudan som utöver mordet på Tommie även dömdes för grov våldtäkt, våldtäkt, grovt olaga hot och försök till grov misshandel. Sudanesen är känd av polisen sedan tidigare och har dömts för bland annat butiksstöld och sexuellt ofredande av en flicka under 15 år. I fallet med det sexuella ofredandet tog rätten hänsyn till hans ålder, då 18 år, vilket sänkte straffet och innebar att han slapp fängelse. Med detta och oräkneliga fler fall som bakgrund ter sig Morgan Johanssons skryt om den påstått hårda kriminalpolitik regeringen bedriver som något verklighetsfrånvänt. Ur sudanesens dom från 2016 kan bland annat följande läsas: "För att minska risken för återfall i brott och för att hjälpa" - här nämns namnet på den dömde - "att utforska sina värderingar och vägval inför framtiden framstår skyddstillsyn som den lämpligaste påföljden." Fru talman! Trots att regeringens benhårda kriminalpolitik tvingade den stackars invandraren som ofredat ett barn att utforska sina värderingar och vägval inför framtiden valde han senare att mörda och våldta, ett brott som han nu dömts till livstids fängelse för. Även om jag är glad för att han dömdes till livstids fängelse kan jag inte låta bli att konstatera och problematisera att livstid inte betyder livstid i Morgan Johanssons Sverige samt att han ej utvisas. Anser Morgan Johansson att invandrare och gärningsmän, likt den nu berörda, ska få fortsätta att röra sig fritt i Sverige i samma utsträckning som nu?
Fru talman! Jag hade kanske trott att Tobias Andersson, när han tar upp ett enskilt exempel med en 19-årig pojke som har blivit dödad, skulle kunna lägga ifrån sig denna mest raljanta ton. Men det klarar han inte av. Men det är det som vi talar om nu. Det är faktiskt ett enskilt ärende - ett mord. Det är i grunden en oerhört hemsk händelse. Det finns två anmärkningsvärda saker i Tobias Anderssons interpellation. Den ena är att han i interpellationen spekulerar om huruvida det straff som gärningsmannen ska få kommer att stå i proportion till det allmännas rättsuppfattning, som han skriver. När domen faller visar det sig att denna gärningsman har dömts i tingsrätten till lagens strängaste straff, det vill säga livstids fängelse. Då kommer Tobias Andersson av sig lite grann i den kritiken. Vi får se om domen kommer att stå fast. Det är mycket möjligt att den blir överklagad. Och jag ska inte lägga mig i hur enskilda mål hanteras, på det sätt som Tobias Andersson gör. Men till saken hör att vi har skärpt straffen just för mord från och med i år, så att just livstidsstraff används i större utsträckning. Dessutom, som jag säger i mitt interpellationssvar, har vi skärpt straffen för och synen på sexualbrott. Det gäller både oaktsamhetssidan i fråga om sexualbrotten och straffet för grov våldtäkt. Detta gjorde vi förra mandatperioden. Det mest anmärkningsvärda i Tobias Anderssons retorik och den kampanj som jag vet pågår på nätet är snarare, vilket inte är särskilt överraskande, hur Sverigedemokraterna försöker utnyttja denna hemska händelse för partipolitiskt spel och för att hetsa mot invandrare generellt sett, trots att Tommie Lindhs familj uttryckligen undanbett sig det. Tommie Lindhs föräldrar sa i våras, med direkt adress till de högerextrema krafter som nu försöker utnyttja detta mord i partipolitiska syften: De försöker dra nytta av vår sons död och göra den till en politisk fråga. Folk hävdar att vår son var nazist eller rasist. Men det var han inte. Hat var inte hans grej. Och vi vill inte att folk ska hata heller. Det är inte så han ska bli ihågkommen. Detta säger alltså föräldrarna till den pojke som blev dödad: Det är inte så han ska bli ihågkommen. Förstår Tobias Andersson vad föräldrarna vädjar om här? De ber om att få bli lämnade i fred i sin sorg. De ber om att ni inte ska använda detta fall på det sätt som ni gör för partipolitiskt spel. De ber helt enkelt om att han ska få vila i frid. Nu är vi i det läge att en 19-årig pojke är död. Det är en oerhört tragisk och hemsk händelse och ett hemskt brott. Jag ber därför Tobias Andersson och Sverigedemokraterna - jag kräver faktiskt av er - att respektera familjens vilja. Gör inte en ung människas död till ett politiskt spektakel. Det är faktiskt ovärdigt och oanständigt. Det tycker jag att ni ska sluta med.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag har full förståelse för att Morgan Johansson inte kan uttala sig i detalj om enskilda fall. Men vi debatterar ett samhällsproblem. Vi debatterar en importerad brottslighet som ökar och blir grövre i karaktär - förnedringsrån, gruppvåldtäkter, gängskjutningar, knivhuggningar och så vidare. Inte sällan begås vålds och sexualbrotten dessutom med underliggande svenskfientlighet som motiv. I denna kontext kan jag inte släppa mordet på Tommie Lindh, dels för att det berörde mig på djupet, dels för att våldsorgien tycks ha uppstått som en konsekvens av att sudanesen fann en SD-keps bland Tommies kampanjmaterial från diverse partier. Morgan Johansson nämner föräldrarna. Jag har tagit kontakt med anhöriga till Tommie. Det har inte Morgan Johansson gjort. Men jag har lovat att läsa upp ett budskap från Tommies far till Morgan Johansson och regeringen. Tommies far kunde tyvärr inte vara här i dag. Men jag vet att han kommer att ta del av denna debatt i efterhand. Han låter hälsa följande: "Hej Morgan, min son mördades i maj när han försökte skydda en ung flicka från en våldsam sudanes som våldtagit henne samma kväll. Min sons mördare fick ett svenskt medborgarskap utan att ha förtjänat det, varför? Min sons mördare är nu dömd till livstids fängelse men han lär komma ut innan han ens hunnit fylla 40, varför? Min sons mördare kommer inte att utvisas efter avtjänat straff trots att han har dubbla medborgarskap, varför? Jag har så många frågor men få svar, det enda jag vet är att jag vägrar att låta Tommie bli reducerad till en del av statistiken. Jag är stolt över min son men skäms över regeringen." Fru talman! Jag tror inte att jag är ensam om att ha förståelse för den sorg, ilska och uppgivenhet som Tommies far ger uttryck för i meddelandet till Morgan Johansson.

Om Morgan Johansson lyckas föreställa sig detta kan jag omöjligen tro att han på allvar skulle vara nöjd med sitt och regeringens arbete på området. Fru talman! Mot bakgrund av detta anförande vill jag ge Morgan Johansson möjlighet att försöka ge svar på de frågor som Tommie Lindhs far har.
Fru talman! Att förlora ett barn är något av det allra värsta som man kan råka ut för. Det tror jag att alla som är föräldrar kan förstå. Det är precis denna djupa sorg som man ska ha stor respekt för. Det är därför som jag tycker att det blir så fel när Sverigedemokraterna försöker använda ett enskilt exempel för att driva en partipolitisk kampanj, och inte bara partipolitisk. Vad detta handlar om är att i grund och botten hetsa mot invandrare generellt sett. Det är det som är problemet med Sverigedemokraterna, att det inte är brotten i sig som de är emot utan invandrarna. Ni bryr er inte om om det är någon svensk som har begått ett brott mot en invandrare, utan det är bara dessa andra fall som ni lyfter fram. Ni har lärt er av andra högerextrema krafter tidigare i historien att det är på detta sätt som man kan bedriva politik för att sätta grupper mot varandra. Varje dödsfall är en djup tragedi. Och rättssamhället måste se på varje dödsfall med ett oerhört stort allvar och göra allt man kan för att utreda brotten och döma gärningsmännen. Det gäller naturligtvis också i detta fall. Jag kan konstatera att gärningsmannen i detta fall är dömd till det strängaste straff som vi har i lagboken. Sedan får vi se vad ett överklagande ger. Mitt svar till Tommie Lindhs föräldrar är just att vi kommer att fortsätta att bygga ut rättsväsendet, skärpa synen på denna typ av våld och beivra denna typ av brott. Det är en självklarhet för oss. Men använd inte dessa enskilda exempel för att sedan hetsa mot folkgrupper. Då skadar man samhället på djupet, påstår jag. SD har en tendens att skylla alla problem som finns i samhället just på invandrare. Även om alla dödsfall är djupt tragiska kan jag ändå konstatera att den bild som ni ibland försöker sprida om att allting alltid blir sämre och värre inte stämmer. När jag gick ut skolan någon gång för 30 år sedan var det större risk att bli dödad i Sverige än vad det är i dag. Det dödliga våldet per capita var högre runt 1989-1990, och det var innan de stora invandrargrupperna kom till Sverige. Jag kan också konstatera att många av de allra värsta våldsbrottslingar som vi har haft att ta ställning till i Sverige har fullt igenkännbara svenska namn. Den värsta våldtäktsman vi haft på senare år, Hagamannen, hette Niklas Lindgren. En av våra värsta barnamördare, han som dödade Engla, hette Anders Eklund. En av de värsta polismördarna och den senaste vi hade - gudskelov var det länge sedan - var nazisten Tony Olsson. För mig spelar det ingen roll om du är svart eller vit när du begår ett brott eller mot vem du begår brottet. För mig spelar det bara roll att se till att bekämpa brotten och ha verkningsfulla straff mot dem som begår dem. Om man börjar använda kriminalpolitiken som ett sätt att hetsa folkgrupper mot varandra tror jag att vi hamnar på en plats i Sverige som är ytterst bekymmersam. Då sliter man sönder Sverige, och då riskerar man att ställa till mycket stor skada - precis på det sätt som Sverigedemokraterna dessvärre gör.
Fru talman! Om justitie och migrationsministern inte hade brytt sig om härkomst på förövarna hade han sannolikt inte radat upp en rad svenska förövare för att göra poäng av det. Jag kan inte mer än konstatera att ministern är mer bekymrad över och ser en större problematik med min retorik än den verklighet som återfinns i dagens Sverige. Om Twitter, ursäkta, justitie och migrationsminister Morgan Johansson hade valt att fokusera mer på att vidta åtgärder som behövs för att säkra detta hade det inte funnits några skrämmande exempel för Sverigedemokraterna eller någon annan att lyfta upp. Jag vill ha ett Sverige där det inte finns enskilda hemska exempel som detta som man kan lyfta upp i den politiska debatten. Det är just därför vi återkommande problematiserar samhällsutvecklingen: Vi vill få ett stopp på den utveckling vi ser. Vi vill inte ha några fler enskilda exempel likt fallet med Tommie Lindh. Jag hade varit den gladaste politikern i riksdagen om jag inte kunde peka på en rad olika fruktansvärda vålds och sexualbrott som har begåtts av personer som invandrat till Sverige, som inte borde ha fått komma hit från början, som när de begick brott första gången skulle ha straffats hårt och utvisats i de fall det varit möjligt och som inte skulle ha varit kvar i Sverige och fått möjlighet att begå nya dåd på det sätt som de får i nuläget. Då hade jag varit nöjd - och då kanske även justitie och migrationsministern hade varit nöjd, för då hade jag inte haft några enskilda fall att lyfta upp i debatten. Det är ju uppenbart att det är det som ministern problematiserar mest, inte den utveckling vi ser när det kommer till vålds och sexualbrott utan min och Sverigedemokraternas retorik. Lyft huvudet, kom in i matchen och ta tillfället i akt att försöka ge svar på Tommie Lindhs fars frågor!
Fru talman! Svaret på de frågorna är förstås att samhället kommer att fortsätta att se till att bekämpa den här typen av brott och att vi kommer att bygga ut våra möjligheter att göra det, både med straffskärpningar, med utökade möjligheter för polisen att utreda brotten och med att expandera polisen. Vi har visat prov på det både när det gäller sexualbrotten och när det gäller det dödliga våldet. Vi skärpte som sagt precis straffet för mord. Förra mandatperioden såg vi till att vi nu har den strängaste lagstiftningen mot sexualbrott någonsin. Vi kommer att fortsätta att bygga ut det. Vi ser bland annat över möjligheten att höja minimistraffet för våldtäkt av normalgraden. Detta kommer vi att fortsätta med under den här mandatperioden också. Problemet med Sverigedemokraternas retorik är just den ensidiga retorik ni har. Jag får hela tiden intrycket att ni egentligen inte bryr er om de här brotten utan att det är invandrarna som ni är emot. Det är de som ska sättas åt, och så lyfter ni upp enskilda brott och använder dem i er retorik. Detta går långt tillbaka. Ni har lärt er av andra högerextrema krafter tidigare i historien att så här kan man göra om man vill sätta folkgrupper mot varandra. Jag vill peka på att det är oerhört farligt att göra det. Då stämplar man i praktiken stora folkgrupper som mindre värda, som en sämre sorts människor som egentligen inte borde vara här och som på något sätt är mindervärdiga. Det är denna typ av ingångar som Sverigedemokraterna har, som i grunden bygger på att ni inte anser att människor har samma värde i grunden. Det är där vi skiljer oss åt. Jag tänker aldrig göra så. För mig handlar det bara om att se till att fortsätta att bekämpa brott - oavsett om gärningsmannen är svart eller vit, oavsett om brottsoffret är svart eller vit. Det är så ett rättssamhälle ska fungera.